Fru talman! Ärade ledamöter och åhörare! Gunilla Carlsson i Hisings Backa har frågat mig på vilket sätt jag ska se till att ärendet om Göteborgs skärgårdsskjutfält ska beredas så att det blir ett beslut som tillvaratar både Försvarsmaktens och Göteborgs stads intressen. Bakgrunden till Gunilla Carlssons fråga är att miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län den 21 december 2010 lämnat Försvarsmakten tillstånd enligt miljöbalken till militär verksamhet vid Göteborgs skärgårdsskjutfält. Det beslutet har överklagats till mark och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt, som med eget yttrande överlämnat ärendet till regeringen för prövning. Ärendet bereds för närvarande inom Regeringskansliet, Miljödepartementet. Aktuellt skjutfält är en sådan miljöfarlig verksamhet som omfattas av tillståndsplikt enligt miljöbalken. Balkens krav innebär att en samlad prövning görs av de olika miljöeffekter som en verksamhet riskerar att medföra. En sådan prövning är viktig för att vi ska kunna upprätthålla skyddet för människors hälsa och för miljön. Regeringskansliet eftersträvar alltid att handlägga ärenden snabbt och effektivt utan att rättssäkerheten eftersätts. I vissa ärenden krävs att yttranden inhämtas från myndigheter och andra berörda. I det aktuella ärendet har bland annat kommunstyrelsen i Göteborgs kommun och miljö och klimatnämnden i Göteborgs kommun beretts tillfälle att yttra sig. Jag kan inte föregripa prövningen av det aktuella ärendet, men som regel kommunicerar vi sådana yttranden med dem som överklagat ett beslut och med dem som ansökt om tillståndet. Jag kan försäkra Gunilla Carlsson att regeringens beslut kommer att vara förenligt med vår lagstiftning och våra internationella åtaganden på området.

Fru talman! Tack, miljöministern, för svaret! Min fråga har, som sagt, sin grund i det godkännande av utökade skjutövningar som Försvarsmakten har fått i Göteborgs skärgård. Det är ett beslut som har överklagats, precis som miljöministern säger i sitt svar till mig i dag. Jag, miljöministern och även tidigare försvarsminister Tolgfors har debatterat den här frågan i kammaren, men tyvärr har inte mycket hänt. Precis som miljöministern säger ligger frågan nu hos regeringen, på Miljödepartementet och på miljöministerns bord för att man ska fatta beslut om den. Det här är en fråga som engagerar många i Göteborg. Det gör den eftersom den påverkar livssituationen för många men också utvecklingen av Göteborg som stad. Det handlar alltså inte bara om de 5 000 åretruntboende, utan frågan är mycket större än så. Det handlar om miljön. Det handlar om djurlivet ute i skärgården. Det handlar om möjligheten för alla göteborgare men också för människor från andra delar av Sverige och världen att komma ut och besöka skärgården och njuta av bad och rekreation men också av det fantastiska djurlivet. Det handlar inte minst om att kunna marknadsföra Göteborg som turiststad. Som jag skriver i min fråga till ministern hotas nu denna del av Göteborg, eftersom försvaret har fått tillstånd att skjuta i området under 115 dagar under ett år. Enligt tillståndet kan de avlossa 1,3 miljoner skott. Det innebär ett skott var femte sekund. De har dessutom fått tillstånd till stora nationella och internationella övningar som ska ligga utöver dessa skjutövningsdagar och skott. När jag och miljöministern debatterade den här frågan i mars i år hade Skärgårdsuppropet, som är ett nätverk som har bildats i Göteborg och som är engagerat i frågan, pratat med personal på Miljödepartementet. Det visade sig att personalen på Miljödepartementet blev förvånad över att det var så många som bodde i området som tillståndet gällde, för det hade de ingen aning om. De trodde inte att det var så många som 5 000 som bodde året runt i södra skärgården och att det dessutom sommartid kanske är 10 000-12 000 personer som vistas där ute samtidigt som det ska vara skjutövningar. I mars när vi diskuterade frågan här i kammaren hade miljöministern inte själv besökt området, och hon hade heller inte träffat de berörda. Men under tiden som vår interpellationsdebatt pågick öppnade miljöministern för att hon gärna ville se en dialog med de berörda. Därför åkte jag hem och talade om för mina kamrater hemma i Göteborg att jag tyckte att de skulle bjuda ned miljöministern till Göteborg, så att hon verkligen fick möjlighet att besöka området och också få en dialog med de berörda. De beslutade sig för att bjuda ned miljöministern och också försvarsministern, eftersom frågan berör båda departementen. Men då tackade både ministrarna nej till denna inbjudan med samma hänvisning som i dag, att frågan just nu bereds på departementet. Min fråga i dag till ministern blir då: Varför tackar ministern nej, om hon vill ha en dialog som hon öppnade upp för i en interpellationsdebatt med mig i mars månad, när det faktiskt fanns en chans att diskutera med göteborgarna?
Fru talman! Detta är ett stort och komplicerat miljöärende. Det innebär att det är många myndigheter och intressenter som ska ha möjlighet att dels yttra sig, dels uttala sig om de andras yttranden. Det gör tyvärr att det tar tid. Vi försöker verkligen skynda på ärendet, eftersom vi är fullt medvetna om att människor bekymrar sig och att det är mycket diskussion. Men vi måste vara noggranna med den hantering som formellt ska ske i ett sådant här ärende. Samrådsförfarande kan man också mycket väl ha. Det har varit uppvaktningar på departementet, och det är fortfarande så att jag väldigt gärna tar emot. Men jag får inte uttala mig i ett pågående ärende, för det är ministerstyre. Just nu bereds frågan. Men jag kan enligt grundlagen mycket väl lyssna och träffa människor som är bekymrade och funderar över vad som händer och förklara beslutsgången. Det har jag sagt att jag är beredd att göra, och det säger jag fortfarande att jag är beredd att göra. Att det sedan är ganska knökigt i min kalender och att man får vara ute i god tid för att hitta ett datum är en helt annan sak. Men mitt erbjudande att träffa representanter för dem som bor i området står självklart fortfarande kvar. Det är det arbetssätt som jag försöker ha som miljöminister när det gäller många av dessa stora och svåra frågor där vi har avvägningar mellan olika samhällsintressen. Just den här frågan är mycket bekymmersam, eftersom det är två riksintressen som står emot varandra. Vi måste ha ett försvar. Det försvaret måste kunna öva. Det måste också kunna samöva med internationella styrkor för att det ska vara optimalt i händelse av kris. Det följer ett annat beslutssystem. En miljöprövning ska avväga de olika riksintressena och samhällsintressena. Därför är det väldigt viktigt i en beredningsprocess att olika åsikter kan föras fram och att det också finns tid och möjlighet att kommentera yttranden från den andra sidan. Det är därför som det tar tid. Jag är ledsen att det tar tid. Men det är också en grundbult i den demokratiska processen att olika intressen ska kunna både yttra sig själva men också yttra sig över motpartens inlagor.

Fru talman! Det räcker inte med att miljöministern står här och talar om att hon så väldigt gärna vill ha en dialog, när hon sedan tackar nej när tillfälle faktiskt ges. Det var en öppen inbjudan. Miljöministern hade kunnat titta efter i sin almanacka var det hade funnits en lucka, för jag är ganska övertygad om att det hade funnits någon lucka om man bara hade velat få en dialog med både nätverket i skärgården och kommunstyrelsen i Göteborg. Den här frågan skiljer inte kommunstyrelsen i Göteborg åt, utan det är faktiskt en enig kommunstyrelse som tycker att den utökade skjutverksamheten är anmärkningsvärd. Det är inte så att man från Göteborgs sida säger att man inte vill ha några skjutövningar alls. Också vi ser vikten av att det finns möjlighet att öva, om vi nu ska ha ett svenskt försvar, vilket vi tycker. Men det man motsätter sig är den utökade verksamheten. Man säger att det går att behålla verksamheten på den nivå som den har i dag. Det innebär att försvaret skulle kunna öva i Göteborgs skärgård. Vi ställer oss alltså bakom att det ska gå att öva - det är jätteviktigt - men det ska inte vara på den nivå som tillståndet tillåter, där dessutom de nationella och internationella övningarna ligger därutöver, vilket innebär att vi inte har en aning om hur mycket det blir. Att miljöministern inte visar större engagemang i frågan tycker jag är anmärkningsvärt. Jag tror faktiskt att medborgarna i Sverige förväntar sig att en miljöminister ska engagera sig i de här frågorna. Jag vet att miljöministern har varit i Göteborg vid ett flertal tillfällen. Då hade man kunnat boka in någon timme med de intressenter som finns i Göteborg. Att bara här i kammaren säga att man är intresserad av en dialog och sedan inte göra något för att få till en dialog tycker jag inte är trovärdigt, miljöministern. Nu tycker jag att man ska ta frågan på allvar, ska se den som en viktig miljöfråga och också ska vilja att människor ska ha en möjlighet att fortsätta att bo och verka i Göteborgs södra skärgård, för det är precis det de vill.

Fru talman! Jag vill starkt understryka det som Gunilla Carlsson sade: Det här är en viktig fråga i Göteborg. Lena Ek säger att hon inte har haft tid med en dialog med Göteborg och dem som har överklagat beslutet. Det tycker jag låter lite märkligt. Som politiker måste man ändå ha utrymme för det. Det har förekommit dialog i Göteborg mellan kommunstyrelsen och de boende i södra skärgården, och socialdemokratiska riksdagsledamöter har haft dialog med dem. Det är faktiskt 21 månader sedan beslutet togs, i december 2010. Det har gått ganska lång tid, så det har varit gott om tid att ha en dialog. Det är kanske så att man i Stockholm inte riktigt vet hur skärgården i Göteborg ser ut. Man ska komma ihåg att det vi talar om är inre skärgård, innanför den yttre farleden, innanför Vinga fyr, innanför Trubaduren och Tistlarna, alltså den inre delen. Göteborg har till skillnad från Stockholm en liten skärgård. Det är därför som det är så oerhört angeläget att man är klar över hur miljön är på plats innan man fattar ett beslut. Vi i Göteborg har uppfattat att detta beslut har fattats långt från Göteborg utan någon kontroll av läget på plats. Precis som Gunilla Carlsson säger är det fråga om ett levande samhälle. Förutom det som framgår av interpellationen finns flera skolor på Styrsö och Brännö, äldreboenden och kyrkor och så vidare. Det är alltså fråga om ett levande samhälle. För inte så länge sedan fanns även en stadsdelsnämnd som ansvarade för hela området - i ungefär 20 år. Det är ett levande samhälle. Därför är frågan så oerhört viktig. Att sedan länsstyrelsen kan hävda att det går att skjuta i 115 dagar är helt otroligt. Det är fråga om ett befolkat område. Det är inte bara fråga om de som bor där utan även om de människor som befinner sig där för rekreation, framför allt under sommaren men även under höst och vår. De seglar, fiskar och så vidare. Det förekommer ett aktivt liv i området. Det är inget som är dött. Det är en levande skärgård där folk bor året runt och där många vistas på sommaren. Därför måste denna fråga hanteras på ett grannlaga sätt, och man måste diskutera med dem som finns på plats. Det är förvånande att man inte ens har haft kontakt med kommunstyrelsen i Göteborg eller besökt Göteborg för att diskutera frågan. Tidigare under åren har vi haft diskussioner om försvarsnedläggelser och liknande. Då har ministrarna kommit till Göteborg och diskuterat med lokala politiker hur de ser på situationen. Sedan är man inte alltid överens med det som sedermera blir beslutet, men man har varit på besök. Det har miljöministern inte gjort i det här fallet, vilket är ytterst förvånande. Av interpellationssvaret framgår att ministern inte vill föregripa prövningen av ärendet, men att man som regel kommunicerar sådana yttranden med dem som överklagat ett beslut. Då vill jag ställa en rak fråga: Innebär det att man inte kommer att kommunicera frågan med kommunstyrelsen i Göteborg, som bara kan yttra sig, innan man fattar beslut?
Fru talman! Nu får vi räta upp debatten lite grann. Ärendet kom in till Miljödepartementet i januari i år. Innan dess låg det hos mark och miljödomstolen, som har varit i Göteborg, haft syn på stället, sammanträtt och diskuterat frågan. Nu ligger ärendet i Regeringskansliet. Det innebär att ärendet är öppet. Alla intresserade parter, också enskilda, har möjlighet att lämna in yttranden. Dessa yttranden kräver en viss tid. Det säger reglerna - och det är viktigt. Sedan kan dessa yttranden kommuniceras med varandra och innebära nya yttranden. När vi sedan ser vad de olika parterna har sagt i de olika delfrågorna i ärendet är det naturligtvis bra att också ha ett samråd, det vill säga man träffas, diskuterar och lyssnar på varandra. Det här sker enligt samma mall som för alla andra ärenden. Jag förstår att de som bor i området är bekymrade och funderar över vad som händer. Jag förstår också att de tycker att den sammantagna processen i alla de olika sex stegen har tagit lång tid. Det är så med komplicerade miljöärenden. Icke desto mindre har jag inlett ett arbete i en femstegsraket som jag har redogjort för i annat sammanhang i kammaren för hur vi ska få en snabbare miljöprövning, som ur miljösynpunkt fortfarande är effektiv, tydlig och transparent för de inblandade. Nu lever vi med de regler vi har, och det är viktigt att följa dem. I regelsystemet finns möjligheter - det vet interpellanten - för alla berörda att yttra sig, att begära samråd, att finnas med i hela diskussionen. Men det tar lite tid när olika myndigheter och intressenter ska få tid på sig att yttra sig, ärendet ska hanteras i departement och sedan ska de yttra sig igen. Vi försöker ärligt att skynda på ärendet. Vi försöker ärligt att ha en diskussion med försvaret om hur mycket övningstid som behövs. Det är precis den avvägningen som just nu pågår. Olika intressenters åsikter ska vägas samman. Det här är ingen lätt fråga. Vi behöver en levande skärgård. Vi behöver ett fungerande försvar. När samhällsintressen på det sättet stöter emot varandra måste det få ta en viss tid att reda ut saker och ting. Jag träffar gärna berörda och lyssnar på dem. Det står jag fortfarande fast vid.

Fru talman! Vad bra! Då finns det två protokoll där det framgår att miljöministern gärna lyssnar och vill ha en dialog. Sedan ska den fullföljas. Jag förutsätter att miljöministern gör detta. Det räcker inte att stå här och säga att man vill ha en dialog, och sedan när intressenterna faktiskt bjuder in till dialog väljer man att tacka nej. Det är inte trovärdigt. Då måste man agera utifrån det man säger i kammaren. Jag menar absolut inte att det här är en enkel fråga. Men man måste ändå öppna för att tala med de intressenter som finns, vara lite intresserad och, som Lars Johansson säger, titta på hur området ser ut. Tydligen har miljöministern medarbetare som inte har varit medvetna om att det bor 5 000 personer där dessa skjutövningar ska genomföras. Det är 5 000 under halva året och dubbelt så många sommartid. Det har stor betydelse för göteborgarna och för Göteborg som turiststad att vi kan använda vår skärgård. Vi säger inte att det inte ska vara några skjutövningar alls. Redan i dag sker skjutövningar. Vi säger att de kan behållas på dagens nivå. Men att barn, unga och vuxna ska behöva lyssna på skjutövningar under både vaken och icke-vaken tid är inte särskilt bra. Jag hoppas att miljöministern tar med sig detta och lyssnar. Om nu miljöministern inte kan tänka sig att ta sig till Göteborg - tre timmar med X 2000 - ska jag säga till mina partikamrater att ta tåget och besöka miljöministern. Här är det viktigt att lyssna. Jag tar med mig protokollet från dagens debatt och hoppas på en dialog. I detta anförande instämde Mattias Jonsson .
Fru talman! Jag ställde en rak fråga till Lena Ek om ministern tänkte träffa kommunstyrelsen i Göteborg för att föra en dialog eller inte. Jag fick inget svar. Jag förväntar mig ett svar i nästa inlägg från miljöministern. Det är dessutom en enig kommunstyrelse som den 14 juni bjöd in miljöministern till Göteborg. Det har gått många månader sedan dess. Problemet är att det blir en död hand över området i övrigt. Det gäller bostadsbyggande och planering för området. Man vet inte hur man ska hantera detta eftersom man inte vet om det ska bli en omfattande skjutning över människorna. Det är vad det är fråga om. Det blir skjutning över hus och de människor som bor på de sex bebodda öarna under dessa 115 skjutdagar. Jag kan förstå att miljöministern måste ta in olika intressenters yttranden och tala med Försvarsmakten - det inser jag också - och med miljömyndigheten. Men att göra frågan så komplicerad tycker jag ändå verkar vara en väldig överdrift. Det är inte första gången man diskuterar hur ett skjutfält ska se ut och hur många skjutdagar det ska vara. Det är en återkommande fråga från Försvarsmakten som alltid vill ha så många skjutdagar som möjligt och kunna skjuta så många skott som möjligt på väldigt många platser i Sverige. Därför måste man alltid ställa det i relation till de miljökonsekvenser som det får. Här har det också tidigare varit skjutövningar. Vad det nu handlar om är att man vill utöka detta så våldsamt, till 115 dagar. Alla måste inse att det är helt otroligt. Vad skulle hända i Vaxholm om man började skjuta över Vaxholm 115 dagar om året? Jag tror inte att Försvarsmakten - många av dem bor där ute - skulle komma med ett sådant förslag. Men de bor inte nere i Göteborg. Därför kommer de med så otidsenliga förslag.

Fru talman! Vi behöver ett fungerande försvar. Detta försvar behöver kunna öva i olika naturtyper i Sverige och behöver även kunna ha internationella övningar. Vi behöver också ha en fungerande miljö och en fungerande boendemiljö. Avvägningen mellan de här olika riksintressena sker just vid miljöprövningen. Frågan om Göteborgs skärgårdsskjutfält har överklagats i många olika led och ligger nu hos regeringen. Miljödepartementet bereder frågan. Det har vi gjort sedan i januari. Det innebär att vi hunnit ta in yttranden från olika intressenter. Det är fullt fritt också för enskilda, alla föreningar och alla politiska organisationer att yttra sig i ett sådant här förfarande. Man ska också kunna yttra sig över varandras yttranden. Den här processen pågår. Vi försöker göra det så snabbt och så rejält och transparent som det bara är möjligt. Självklart vet både Miljödepartementet och Försvarsdepartementet hur det ser ut i Göteborgs skärgård, så vi kan kanske sluta med detta med att det är en överraskning att människor bor där. Det tycker jag är ganska fånigt. Det är klart att alla vet det. De flesta av oss har väl njutit av att i olika sammanhang vara i de här områdena och besökt rätt många människor som vi känner i de här områdena, så det argumentet kan vi kanske sortera ut. Självklart träffar jag gärna dem som vill diskutera sådana här frågor. Även om jag inte kan uttala mig mitt under beredning kan jag alltid lyssna. Och självklart kan jag naturligtvis träffa kommunstyrelsen i Göteborg. Det är inga problem alls. Det gäller bara att hitta en tid. Så det raka svaret på frågan blir ett ja. Jag hoppas att vi kan bli färdiga med det här ärendet så snart som möjligt, eftersom jag vet att det har pågått i sex olika omgångar i olika instanser under en lång tid. Jag vill också bli klar med detta, kan jag säga.